Herr talman! I början av 1970-talet var miljöbrotten i centrum för både myndigheternas och allmänhetens intresse. I miljöskyddskungörelsen, som följde miljöskyddslagen från 1969, slogs fast att skadeersättning kan utgå till den som lider skada av miljöfarlig verksamhet. Ersättningsfrågor prövas av de för ändamålet inrättade fastighetsdomstolarna. Trots det stora intresset för miljöskyddsfrågor har inte fällande domar i samband med miljöbrott blivit någon vanlig företeelse. Skadeståndsfrågor i samband med de verkligt stora miljöbrotten har kunnat prövas vid fastighetsdomstolarna med en för de drabbade miljöoffren betydligt större framgång. Men många har av ekonomiska skäl fått avstå från sådan prövning. Jag har därför i motion 525 i år tagit upp dessa problem. 19 § rättshjälpslagen anges vilka kostnader som skall anses som kostnader för rättshjälp och som skall betalas av staten. Bland dessa är kostnader för bevisning vid allmän domstol och kostnader för nödvändig utredning i angelägenhet som kan komma under en sådan domstols prövning. Det finns särskilda föreskrifter om vem som får besluta om det sistnämda slaget av utredning, s.k. utomprocessuell utredning. Enligt huvudregeln är det rättshjälpsnämnden. Biträde får dock enligt hjälpsrättslagen besluta om utredning av mindre omfattning. Med detta begrepp anses enligt rättshjälpsförordningen beräknade kostnader som inte överstiger 9 000 kr. Dessa regler innebär att det kan uppstå en obalans mellan ett miljöoffers möjligheter att driva ett mål till bevisning, om motparten är t.ex. ett större företag, en kommun eller staten, som förfogar över större ekonomiska resurser. Justitieutskottet har vid flera tillfällen påtalat detta missförhållande, bl.a. i betänkandena 1978 82:19, och riksdagen har givit regeringen detta till känna. Uppdraget om en översyn av skadeståndsansvaret vid miljöskador gavs av regeringen till en särskild utredare år 1978. Utredningen fick namnet miljöskadeutredningen, och den har år 1983 avgett betänkandet SOU 1983:7 Ersättning för miljöskador. Betänkandet har också remissbehandlats och är föremål för överväganden inom justitiedepartementet. Utredningen konstaterar bl.a. att rättshjälpen borde stå för miljöoffers tekniska bevisning, men man avstår från att föreslå detta. I direktiven till utredningen ingick nämligen att den inte fick komma med förslag som innebar merkostnader för staten. Isitt betänkande konstaterar utredningen att ”situationen är otillfredsställande beträffande skadelidandes möjligheter till rättshjälp”. De som följt de stora miljöprocesserna BT Kemi, Erstorp-fallet m.fl. har också förvånats över de stora belopp som åtgått för att skaffa bevisunderlag i komplicerade mål. Ofta rör det sig om hundratusentals kronor. Detta skall då jämföras med att den skadelidandes biträde enligt rättshjälpslagen har rätt att besluta om utredning av mindre omfattning på allmänna medel, dvs. ett halvt basbelopp på ca 10 000 kronor. Dyrare utredningar prövas av rättshjälpsnämnd, som i sådana fall genomgående är mycket restriktiv att bevilja medel. Utredningen konstaterar också att ett halvt basbelopp ibland kan ”te sig alldeles otillräckligt för att skaffa sådan utredning om ett samband mellan miljöfarlig verksamhet och en skada att man kan bedöma utsikterna i en process”. Utredningen föreslår inte att reglerna enligt rättshjälpslagen ändras till skadelidandes förmån — detta av besparingsskäl. I stället föreslår man en lagtext som markerar att rättshjälpsnämnderna, som vid utomprocessuell utredning av tekniskt eller medicinskt slag skall besluta i skadeståndstvister, skall ha rätt att ”visa generositet”. Enligt det allmänna rättsmedvetandet är det en demokratisk anständighetsfråga att den skadelidande, om det rör sig om en enskild person som saknar ekonomiska resurser, via rättshjälpen skall få ekonomiska möjligheter att genomföra utomprocessuella tekniska eller medicinska utredningar, som är nödvändiga för skadeståndstalan. I dagens situation är en enskild medborgare många gånger chanslös i skadeståndstvist mot en mäktig motståndare, t.ex. ett privat företag, stat eller kommun. Det finns gott om exempel på personer som på grund av inträffade miljöskador från olika verksamheter fått både sin hälsa och ekonomi förstörda. Av ekonomiska skäl tvingas de att avstå från att få sin rätt prövad på grund av den nuvarande utformningen av rättshjälpslagen. En ändring i något hänseende är alltså motiverad vare sig det skall ske genom prövning hos rättshjälpsnämnd, som skall åläggas att ”visa generositet”, eller genom en ändring som i klartext ger miljöoffer rätt att få sina kostnader för tekniska utredningar täckta av rättshjälpen. Justitieutskottet har avstyrkt motionen med hänvisning till att ärendet bereds inom justitiedepartementet, och jag böjer mig för det argumentet. Jag anser det emellertid angeläget att kammarens ledamöter uppmärksammas på att de som drabbats av miljöskador, med nu gällande regler i rättshjälpslagen, många gånger av ekonomiska skäl måste avstå att få sina skadeståndskrav prövade. Jag ser emellertid fram emot att departementet och regeringen gör en objektiv bedömning, som förhoppningsvis leder fram till att de som drabbats av miljöskador ges ekonomiska möjligheter att driva process efter inträffad skada.

Herr talman! I detta betänkande från lagutskottet behandlas bl.a. de moderata motionerna 527 och 2190. Lagutskottets majoritet tillstyrker inte motionerna, vilket i och för sig inte är förvånansvärt, framför allt med tanke på de mycket starka bindningar som finns mellan kammarens majoritetsparti och i synnerhet LO-förbunden. Vad är det då man begär i de moderata motionerna? I motion 527 begärs förslag till lagstiftning för ideella föreningar, och i motion 2190 önskar man att frågan om lagstiftning för dessa föreningar utreds. Då lagutskottets majoritet, som jag sagt, inte velat bifalla motionerna, har moderaterna och centerpartisterna tillsammans skrivit en reservation till förmån för uppfattningen att lagstiftningen angående ideella föreningar bör utredas. Som utskottet framhållit då frågan om ideella föreningar tidigare varit aktuell, utgör dessa föreningar en viktig del i vårt samhälle. De fullgör betydelsefulla uppgifter på många olika områden i vad det gäller facklig, politisk och humanitär verksamhet. Trots den stora betydelse dessa föreningar har saknas normer av grundläggande karaktär beträffande dessas förhållanden. Det saknas regler i sådana centrala ämnen som den enskildes rätt att lämna t.ex. en facklig organisation. Det finns inte heller några regler som förbjuder att den enskilde mot sin vilja blir medlem i ett politiskt parti. Skälet för att lagutskottets majoritet säger nej till lagstiftning eller utredning angående lagstiftning kring exempelvis fackliga organisationer är det som utskottet påpekar i detta betänkande, att medlem i en facklig organisation kan erhålla utträde ur organisationen. Lagutskottet baserar detta sitt ställningstagande på några domslut där den enskilde givits rätt att lämna sin fackliga organisation. Vi moderater menar att dessa få domslut inte är tillräckliga, ty de kan anses vara utslag av särskilda förhållanden i särskilda fall. Herr talman! Det bör i detta sammanhang påpekas att LO:s kommentar till sina egna normalstadgar är följande: Fackföreningsrörelsens principiella inställning till utträdesrätt för medlem ur ett fackförbund är den, att sådan rätt saknas. Nr 104 De olika medlemsförbunden inom LO-området följer i stort LO:s Onsdagen den normalstadgar, vilket innebär att vissa förbund inte medgiver utträde i andra 21 mars 1984 fall än där medlemmen slutar sin anställning och har fullgjort sina ekonomiska skyldigheter mot förbundet. Ideella föreningar Det är, herr talman, min bestämda och absoluta uppfattning att en facklig ochstiftelser organisation bör ha förmåga och möjlighet att hålla kvar sina medlemmar av egen kraft och inte på grund av mer eller mindre diskriminerande bestämmelser. Med tanke på de nu befintliga stadgarnas utformning borde frågan om en lagstiftning utredas, och förhoppningsvis bör då resultatet av en sådan utredning bli, att medlemmar som fullgjort sina ekonomiska mellanhavanden med sin fackliga organisation skall kunna lämna denna organisation efter t.ex. en viss karenstid. Herr talman! Det finns också andra exempel på områden där det verkligen kan diskuteras huruvida fackliga organisationer äger rätt att besluta om medlemmarnas förehavanden i frågor som inte kan anses direkt tillhöra den fackliga verksamheten. Ett förbund beslöt för en tid sedan att dess medlemmar skulle ha en hemförsäkring i Folksam. Vid det företag där jag själv är anställd — Kockums varv i Malmö -— beslöt verkstadsklubben för några år sedan att en grupplivförsäkring skulle tecknas hos Folksam, utan att andra försäkringsbolag fick en möjlighet att lämna offert. I detta sammanhang skall också understrykas att det under hand kom in två offerter från utomstående försäkringsbolag, och de offererade billigare priser och bättre villkor. Ändå drev verkstadsklubbens representantskap igenom uppfattningen att man skulle teckna försäkringen hos Folksam. Vem som förlorar på den affären är definitivt inte svårt att räkna ut. Dessutom använde man sig av en ytterst tvivelaktig metod i vad gällde medlemmarnas godkännande av försäkringen. Man beslöt nämligen att de som inte ville vara med i försäkringen skriftligen skulle motivera detta. De som ej gjorde detta blev automatiskt försäkrade. Herr talman! Det är min bestämda och absoluta uppfattning att en facklig organisation inte skall tvinga in medlemmarna i aktiviteter och till medlemskap i organisationer vilka inte är knutna till arbetsplatsen. Jag säger och menar ”tvinga” av det skälet, att det i många fall är mycket svårt eller i alla fall besvärligt, ja, t.o.m. i vissa fall omöjligt att komma ifrån en försäkring som man inte vill ha eller komma ifrån ett medlemskap i ett politiskt parti som man inte sympatiserar med. Herr talman! Jag skall nu gå tillbaka till de olika LO-förbundens stadgar, där det i vissa fall talas om rätten till utträde ur organisationen. Jag vill då referera litet till hur en enskild medlem skall agera för att han eller hon skall kunna lämna organisationen, om han eller hon nu anser att det finns motiv och skäl för detta. Hur gör man då? Den som är medlem i t.ex. Målareförbundet kan efter sex månaders uppsägningstid slippa medlemskapet. Den som är medlem i Fabriksarbetareförbundet kan lämna förbundet även om andra skäl än att medlemmen övergått till annan verksamhet föreligger. Dock — och det är både viktigt och 137 diskriminerande — kan medlemmen enligt Fabriksarbetareförbundets stadgär tvingas lämna specificerade uppgifter och en skriftlig motivering till att hän eller hon vill slippa medlemskapet. I Metall, där jag själv är medlem, saknas det enligt stadgarna möjlighet att lämna förbundet, om man inte slutar sin anställning. Dessa i flera fall diskriminerande stadgar motiverar enligt min och moderaternas uppfattning i högsta grad kravet på en lagstiftning eller i varje fall en utredning av frågan om lagstiftning i vad gäller fackliga organisationer. Herr talman! Man blir med största lätthet medlem i ett LO-förbund. Däremot är det mycket krångligt — ja, i vissa fall t.o.m. omöjligt — att begära utträde ur ett förbund, om man inte slutar sin anställning. På många håll anses det i dag —i och för sig med rätta — att det är självklart att man skall vara med i den fackliga organisation som finns på arbetsplatsen. De som av olika skäl inte vill vara med i facket blir ofta mobbade för sitt ställningstagande. Ett fackförbund, vars namn min blygsamhet förbjuder mig att nämna för kammaren, har i sina stadgar en rad som man måste förvåna sig över — ja, man är rent av skyldig att förvåna sig över denna rad. Så här lyder den: Man kan nämligen, om man har ingått i en mot arbetarrörelsen fientlig organisation, bli utesluten ur den fackliga organisationen. Man ställer sig automatiskt frågan: Vad menas med ”fientlig organisation”, och vilka kan tänkas vara medlemmar i en sådan organisation? Jag kan inte utesluta följande fråga: Är det oss moderater man avser med denna paragraf i sina stadgar? Den frågeställningen är synnerligen befogad, för om man läser LO förbundens press eller A-pressen, så finner man att det skrivs mer eller mindre öppet, mest öppet, att moderaterna vill krossa den fackliga verksamheten. Med mina i och för sig lekmannamässiga kunskaper om svensk ordlista uppfattar jag detta så, att om någon vill krossa en verksamhet, så är personen eller organisationen i fråga motståndare och fiende till verksamheten. Hösten 1983 lyckades en chefredaktör i en fackförbundstidning inom LO-området med den verkliga prestationen. Hon nådde de absoluta höjderna, då hon påstod att moderaternas partiledare Ulf Adelsohn var ”av samma skrot och korn som Polens general Jaruzelski”. Med denna monumentala omdömeslöshet i åtanke kan jag inte komma ifrån att vi moderater riskerar att bli uteslutna, om man skall konkretisera den här paragrafen i stadgarna. Nu är jag dock inte konkret bekymrad för att bli utesluten, ty om alla LO-förbunden följde samma linje skulle runt 250 000 LO-medlemmar kunna uteslutas. Med tanke på den stora penningsumma som en sådan åderlåtning skulle innebära för facket kan man nog betrakta risken att av detta skäl bli utesluten som minimal. Herr talman! Det finns trots allt en del fall där det kan medges att man lämnar facket, men om det lokala eller centrala facket inte godkänner utträdesansökan skall frågan, enligt stadgarna, avgöras av en skiljenämnd. Det skall här påpekas att detta skiljemannaförfarande är synnerligen diskutabelt. Det är inte bara vi moderater som isolerat har den uppfattningen. När vi kritiserar detta skiljemannaförfarande befinner vi oss i minst sagt gott sällskap. Högsta domstolen har nämligen sagt att skiljemannaförfarandet inte uppfyller kravet på rättssäkerhet. Ändå är det, herr talman, ett sådant förfarande en medlem ibland måste använda, allt enligt fackliga stadgar. Varför är då detta skiljemannaförfarande så diskutabelt och diskriminerande? Jo, i en situation där man måste tillgripa detta förfarande skall vardera parten utse två skiljenämndsledamöter — och det kan man definitivt inte kritisera. Den femte personen skall utses av parterna tillsammans. Kan parterna inte komma överens om den femte ledamoten skall denne — och här tycker jag att kammarens ledamöter skall lyssna med båda öronen — utses av facket. Jag har definitivt ingen som helst svårighet att förstå den kommentar som högsta domstolen gör till fackets skiljemannaförfarande. Jag förstår också att förfarandet ur den enskilde medlemmens synpunkt i vissa fall kan vara helt förödande. Herr talman! Med tanke på de i detta anförande omtalade förhållandena hoppas vi moderater att en lagstiftning — om den blir verklighet — förbjuder dessa diskriminerande stadgar. Med detta yrkar jag bifall till den gemensamma reservationen.

Herr talman! Frågan om den enskildes ställning inom och gentemot en organisation har kommit att uppmärksammas alltmer under senare år. Största intresset och starkaste kritiken har därvid kollektivanslutningen av fackföreningsmedlemmar till det socialdemokratiska partiet föranlett. Sedan 1973 har riksdagen åtta gånger uttalat sig emot denna för vår demokrati främmande form för anslutning av medlemmar till politiskt parti. Men även i övrigt har den enskildes ställning kontra organisationerna diskuterats i allt större utsträckning. Flera händelser under senare år har aktualiserat frågan om eventuellt behov av lagstiftning för att skydda medlemmens ställning också utöver skyddet mot att bli kollektivt ansluten till politiskt parti. Som exempel på sådana händelser kan erinras om uppmärksammade fall av uteslutning av medlemmar, sammankoppling av medlemskap och anlitande av visst försäkringsbolag samt blockader dels mot enmansföretagare utan anställda, dels mot företagare utan anställda som är medlemmar i den blockerande organisationen. Vi har i vårt land en noggrann lagstiftning gällande exempelvis ekonomiska föreningar och aktiebolag, men vi saknar lagstiftning om ideella föreningar. I riksdagen har vid flera tillfällen motionsledes framförts krav på utredning av frågan om ramlagstiftning för ideella föreningar. Senast våren 1983 avslog riksdagen på lagutskottets hemställan motionskrav om utredning av denna fråga. Motivet för att avslå motionsyrkandena har bl.a. varit, jag citerar ur lagutskottets betänkande 1982/83:22, ”att ett ställningstagande till frågan om en lagreglering av ideella föreningar borde anstå i avvaktan på statsmakternas beslut med anledning av de förslag som stiftelseutredningen och nya arbetsrättskommittén skulle komma att lägga fram”. Avvisande av motionskraven har alltså icke inneburit att riksdagen i princip uttalat sig emot någon form av lagstiftning gällande ideella föreningar, utan endast att ett ställningstagande till frågan skulle anstå i avvaktan på resultatet av nämnda utredningar. Den dåvarande justitieministern Carl Axel Petri uttalade samma uppfattning i en frågedebatt i riksdagen hösten 1981. Han framhöll då att även han fann det naturligt att vi med tiden får en lag om ideella föreningar i vilken bl.a. skall finnas allmänna bestämmelser om skydd för den enskilde. Vi i centern delar den dåvarande justitieministerns uppfattning och anser att det fordras lagregler om bl.a. grundläggande rättigheter för medlem till skydd för denne gentemot organsisationen. Riksdagen bör nu enligt vår uppfattning ta ställning till frågan om sådan lagreglering, eftersom de utrednigar som lagutskottet tidigare hänvisat till numera har avslutat sitt arbete. Jag kan nämna att nya arbetsrättskommittén slutförde sitt arbete redan 1982. Stiftelseutredningen, som tillsattes 1975, avgav 1979 betänkandet Stiftelser. Dess arbete upphörde i och med utgången av september 1983 i enlighet med ett regeringsbeslut i juni 1983. Enligt ett frågesvar i riksdagen i december 1983 kommer dess arbetsuppgifter att slutföras inom justitiedepartementet. De motiv som har angetts för att uppskjuta ett ställningstagande till frågan om utredning av frågan om ramlagstiftning för ideella föreningar finns alltså inte längre. Riksdagen bör alltså nu ta ställning till om man skall utreda frågan eller ej. Enligt vår uppfattning talar mycket starka skäl för att frågan utreds. Det har vi även framhållit i vår motion nr 608 med mig själv som första namn. Motiv för någon form av lagstiftning gällande ideella föreningar är, förutom vikten av skydd för den enskilde individen, även de viktiga funktioner föreningar som är organiserade såsom ideella har i vårt moderna samhälle. Det gäller både som företrädare för medlemmarna och som handhavare av uppgifter som föreningarna anförtros av samhället. Det kan vara uppgifter som annars skulle handhas av något offentligrättsligt organ. Det nyligen fattade beslutet om införande av löntagarfonder är exempel på hur organisationer får beslutanderätt även över samhällets gemensamma egendom. Av de aktier som kommer att ägas av AP-fonden men förvaltas av s.k. löntagarfondsstyrelser måste de senare överlåta rösträtten för hälften av aktierna i ett aktiebolag till lokal facklig organisation som begär det. Rösträtten för aktier som ägs av hela samhället övergår alltså från ett samhällsorgan till enskilda organisationer. Även detta är motiv för att överväga ramlagstiftning gällande sådana och andra ideella organisationer. Den främsta anledningen till att frågan bör utredas är emellertid behovet av regler för den enskildes grundläggande rättsställning inom och gentemot en organisation. Det kan — förutom skyddet mot kollektivanslutning, som kanske bör regleras i särskild lag — exempelvis gälla rätten att bli medlem i, rätten till utträde ur och rätten att stå utanför organisation, rättigheter och skyldigheter vid hot eller beslut om uteslutning samt kollektiva beslut som gäller medlemmens förhållande utanför områden där organisationen har uppgifter. Herr talman! Olika ideella organisationer har mycket olika uppbyggnad, verksamhet och inriktning. En eventuell ramlagstiftning får inte på något sätt medföra att variationsrikedomen inom föreningslivet begränsas. Det bör emellertid prövas om det, utan att den för oss alla självklara och även grundlagsfästa föreningsfriheten begränsas, kan införas en viss ramlagstiftning med dels regler som skyddar den enskildes ställning, dels grundläggande regler för ideella föreningar, särskilt med hänsyn till att många av dem har synnerligen betydelsefulla uppgifter i dagens — och säkerligen även i morgondagens — samhälle.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

Herr talman! Riksdagen har i dag att ta ställning till några motioner som rör lagstiftning om ideella föreningar och stiftelser. Det är inte första gången riksdagen diskuterar lagstiftning om ideella föreningar. I själva verket har denna fråga varit en moderaternas följetong i kammaren under flera år. Det nya i dag är att även centern och folkpartiet har anslutit sig till moderaternas krav på lagstiftning på detta området. Det finns anledning att särskilt uppmärksamma detta förhållande. Motionerna gäller formellt — kanske med litet olika motiveringar, beroende på vem som är författare — yrkanden om lagstiftning om ideella föreningar. Låt mig först konstatera att man brukar skilja mellan två huvudtyper av ideella föreningar, nämligen dels föreningar som har annat ändamål än att främja sina medlemmars ekonomiska intressen, dels föreningar som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, men på annat sätt än genom ekonomisk verksamhet. Under termen ideella föreningar faller en rad föreningar i vårt samhälle, alltifrån nykterhetsorganisationer, bridgeklubbar, frikyrkliga föreningar och Röda korset till fackliga organisationer som LO, TCO och SACO/SR liksom Svenska arbetsgivareföreningen. Just den mycket växlande karaktären på dessa föreningar är kanske den väsentligaste anledningen till att någon lagstiftning om ideella föreningar inte kommit till stånd. Det är nämligen, som också framhålls i utskottsbetänkandet, mycket svårt att föra in dessa föreningar under gemensamma regler. Det går inte att åstadkomma regler som passar alla föreningar. Herr talman! Som alltid när lagstiftning övervägs, måste man fråga sig: Behövs lagstiftning? Som det framhålls i utskottsbetänkandet har några omständigheter inte framkommit som tyder på att avsaknaden av lagregler medfört väsentliga olägenheter. De ideella organisationerna måste ges ett betydande utrymme för att själva besluta i sina angelägenheter, och i en lagstiftning kan man därför bara ge grundläggande bestämmelser om föreningarnas verksamhet och deras förhållande till sina medlemmar. Sådana regler har också utbildats i rättspraxis i alla viktiga frågor. Tvister mellan en förening och dess medlemmar prövas av allmän domstol. Vi har flera rättsfall både från högsta domstolen och från arbetsdomstolen som visar detta. Av dessa rättsfall framgår att om föreningens stadgar innehåller bestämmelser som är oskäliga mot medlemmarna, kan bestämmelserna jämkas eller ogiltigförklaras av domstol. När det t. ex gäller den i motionerna berörda frågan om utträde ur fackförening kan det konstateras att arbetsdomstolen slagit fast att fackföreningsmedlem har rätt att säga upp sitt medlemskap, oavsett stadgarnas innehåll. Även av doktrinen framgår att utträde ur ideella föreningar i princip är fritt, Jag vill här citera docenten Carl Hemströms lärobok Organisationernas rättsliga ställning. Carl Hemström är den rättsvetenskapsman i Sverige som ägnat sig åt dessa frågor. Han skriver: Såsom i ekonomiska föreningar gäller att utträdet ur ideella föreningar i princip är fritt. Visserligen bygger i synnerhet de LO-anslutna fackförbunden på principen att utträde medges från organisationens sida, men även i kommentaren till stadgarna för LO framhålls betr medlemsförbunds rätt att utträda ur landsorganisationen att ”av allmänna föreningsrättsliga principer ... denna möjlighet även utan reglering förelegat” . Att en utträdesrätt föreligger framgår emellertid numera för visst fall uttryckligen av AD 1980:25 vari förklarades, att medlem i det LO-anslutna sjöfolksförbundet ”måste anses ha rätt att säga upp sitt medlemskap i förbundet'.” En lagstiftning kan knappast göra saken klarare. Av det som jag redan sagt framgår att avsaknaden av lagstiftning inte innebär att de ideella föreningarna står utanför det rättsliga regelområdet. Förutom de normer för ideella föreningar som efter hand har utbildats i rättspraxis erhåller man en god vägledning genom analog tillämpning av regler från näraliggande rättsområden, särskilt lagen om ekonomiska föreningar. Åtskilliga lagbestämmelser, som gäller för övriga associationsrättsliga verksamhetsformer, är också tillämpliga på ideella föreningar. Så är t.ex. en ideell förening som driver näringsverksamhet bokföringspliktig, liksom andra näringsidkare. En sådan verksamhet skall anmälas till handelsregistret, och en förening skall också lämna årsredovisning, om den har mer än tio anställda. Eftersom uteslutning av medlem i motionerna anförs som en motivering för lagstiftning, kan konstateras att denna fråga diskuterades, då lagstiftning om ideella föreningar tidigare övervägdes. Redan 1919, sedermera också Nr 104 1938, diskuterades utkast till en sådan lagstiftning. I båda dessa utkast intogs den ståndpunkten att medlem fick uteslutas ur förening endast ”om stadgarna medgav detta samt att en stadgebestämmelse som medgav sådan rätt när skälig anledning förelåg borde godtas”. Några ytterligare förutsättningar för uteslutningsrätt föreskrevs inte. Om en förenings rätt till uteslutning skulle inskränkas utöver vad dessa förslag innehöll, skulle det innebära ett angrepp på föreningsfriheten i vårt land. F. ö. är det ju inte heller så, att en medlem enligt gällande rätt är rättslös vid en uteslutning. Domstolarna kan ju, som jag redan har anfört, pröva om beslutet om uteslutning är fattat på ett formellt och materiellt riktigt sätt. Man kan inte gärna komma längre. Eller menar motionärerna att man ilag skall ha regler som förbjuder uteslutning ur ideell förening? Man kan fråga sig: Varför driver de borgerliga partierna denna fråga? Jag tycker att de inlägg som redan har gjorts från borgerligt håll här i kväll säger vad det i själva verket är fråga om. Det är inte av omtanke om ideella föreningar eller deras medlemmar som denna debatt förs. Syftet är, som moderaternas vice ordförande så träffande har uttryckt saken, att ”tämja facket” på samma sätt som man har gjort i England. Bl. a. alla exemplifieringar som har gjorts i denna debatt visar att det i själva verket är de fackliga organisationerna som avses. Herr talman! De ideella föreningarna gör en utomordentligt betydelsefull insats i vårt samhälle. Föreningar som de fackliga organisationerna, hyresgästföreningar, politiska organisationer, Röda korset och idrottsrörelsen — alla dessa föreningar utgör i dag ett omistligt inslag i vår demokrati. Organisationerna fullgör också sina uppgifter med kunskap och ansvar. Det finns, som jag redan har sagt, inga missförhållanden att peka på, och en lagstiftning skulle bara försvåra och krångla till verksamheten. Beträffande den negativa föreningsrätten vill jag avslutningsvis framhålla att den nya arbetsrättskommitténs slutbetänkande innehåller vissa förslag med anknytning till motionsspörsmålet. Också de överväganden som kommer att föranledas av kooperationsutredningens i dagarna avlämnade betänkande kan få betydelse för frågan om lagstiftning om ideella föreningar. Jag vill ta upp en särskild fråga som Sten Andersson i Malmö berörde, nämligen frågan om kollektiva hemförsäkringar. När det gäller den frågan påstås det i reservationen att det finns fall där en förening ”avtalat med försäkringsbolag om kollektiva hemförsäkringar för sina medlemmar utan ha inhämtat deras samtycke”. Den kollektiva hemförsäkring som förmodligen avses — det framgick av Sten Anderssons anförande — är den som Elektrikerförbundet har träffat med Folksam. Beträffande den försäkringen är först och främst att säga att den grundar sig på ett enhälligt kongressbeslut. Man har beslutat om försäkringen i demokratisk ordning, och gången har varit den som är vanlig i en facklig organisation och, skulle jag vilja påstå, även i andra ideella 143 föreningar och i aktiebolag. Frågan väcktes helt enkelt genom en motion från en medlem. Motionen behandlades i klubben, sedan i avdelningen och till sist på 1981 års kongress. Kongressbeslutet var, som jag sade, enhälligt. Medlemmarnas samtycke har alltså inhämtats på det sätt som den representativa demokratin föreskriver. Eller vill man också ifrågasätta den representativa demokratin från borgerligt håll? Beslutet ligger också inom fackföreningens naturliga kompetensområde. I detta sammanhang vill jag också peka på att bittra erfarenheter har visat att många arbetstagare saknar hemförsäkring - många människor över huvud taget, förmodligen inte bara arbetstagare. En storbrand i Solna —-i fjol eller året dessförinnan — visade att så var fallet. Herr talman! Jag skulle vilja säga några ord om de två motioner som rör stiftelser. I fråga om detta har vi först en motion, 1983/84:1535, där det framhålls att det är otillfredsställande att samhället f. n. saknar möjlighet till insyn i och kontroll av stiftelser. Motionärerna begär därför att det pågående arbetet inom justitiedepartementet påskyndas så att en proposition om stiftelser kan läggas fram under år 1984. I utskottsbetänkandet framhålls att utskottet delar motionärernas uppfattning att det är angeläget att man får till stånd en tidsenlig lagstiftning om stiftelser, och utskottet utgår från att detta arbete bedrivs så skyndsamt som möjligt. Något särskilt tillkännagivande från riksdagens sida är inte erforderligt, och motion 1535 bör därför inte föranleda någon riksdagens vidare ågärd. I motion 1983/84:1538 yrkas att lagen om tillsyn över stiftelser skall ändras så att stiftelser som förvaltas av borgerliga och kyrkliga kommuner undantas från den årliga redovisningsskyldigheten. Utskottet har i sitt betänkande erinrat om att en stiftare enligt tillsynslagen kan undanta stiftelsen från anmälningsskyldighet till länsstyrelsen och därmed också från tillsyn. Även den fråga som tas upp i motion 1538 berörs av det arbete som pågår inom justitiedepartementet om tillsyn över stiftelseväsendet. Utskottet har därför avstyrkt motion 1538. Herr talman! Med det anförda ber jag att till alla delar få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! För att inga missförstånd skall uppstå vill jag bestämt och klart understryka att vi moderater på inget vis är motståndare till facklig verksamhet. Däremot är vi motståndare till vissa delar av den fackliga verksamhet som i dag bedrivs. Stig Gustafsson talade om den hemförsäkring som har tecknats hos Folksam och säger att den är tillkommen i full demokratisk ordning. Då skall jag ta ett annat exempel som man kanske kan diskutera om det också är tillkommet i full demokratisk ordning. Inför Metalls kongress i mitten av 1970-talet väcktes en motion från en enskild medlem som önskade att Metall skulle verka för att flytta fotbolls VM i Argentina 1978, därför att platsen för detta VM inte passade denna medlems personliga inställning. Metallarbetareförbundet skrev i sitt motionssvar, som skickades ut till alla kongressledamöter, att detta var en fråga som förbundet inte hade med att göra, och man avstyrkte motionen. När det blev dags för kongress var motionären ombud vid kongressen, och han gick upp och vände hela kongressen. Jag vågar påstå att dessa 300 som var delegater vid kongressen definitivt inte hade något mandat baserat på medlemmarnas önskemål för att Metallarbetareförbundet skulle kräva att VM i fotboll skulle flyttas från Argentina. Detta är exempel på hur man kan missbruka den fackliga demokratin. Sedan något som också är intressant: Om jag hörde rätt — jag har sedan militärtjänsten något nedsatt hörsel — sade Stig Gustafsson att facket har oskäliga stadgar. Är då Stig Gustafsson villig att medverka till att vi tillsammans ser till att de stadgebestämmelser som är oskäliga tas bort? Utslagen i högsta domstolen är faktiskt ett resultat av att underrätterna inte haft samma uppfattning som högsta domstolen. Detta gör att kravet på en lagstiftning blir än klarare och än bestämdare. Till sist, herr talman: Tror Stig Gustafsson att det är oss moderater som man avser när man i Metallarbetareförbundets stadgar talar om fiender till arbetarrörelsen och att det i så fall är vi som riskerar att bli uteslutna?

Herr talman! Stig Gustafsson sade att centern och delvis folkpartiet var nya i det här sammanhanget i vad gällde ställningstagandet. Jag framhöll i mitt anförande att vi många gånger har behandlat krav på utredning om en ramlagstiftning men avvisat kravet med hänvisning till pågående utredningar. När dessa utredningar sedan är slutförda, då är det rätt logiskt att ta ställning till frågan. Och med hänsyn till de omständigheter som föreligger har vi tagit ställning för att frågan bör utredas. Det framgår av vår motion och förresten också av det särskilda yttrande som vi avgav när vi behandlade denna fråga förra gången. Då betonade vi att det inte gällde ett ställningstagande för eller emot utan bara handlade om ett uppskjutande. De motiv som anförs emot en ramlagstiftning är inte särskilt starka. Utskottsmajoriteten säger nu liksom tidigare att det i och för sig kan te sig mindre tillfredsställande att det saknas en civilrättslig lagreglering. Det har vi varit ense om tidigare, och det ser jag att den nuvarande majoriteten fortfarande anser. Stig Gustafsson talar om variationsrikedomen inom föreningslivet. Vi har i reservationen — och det framgår också av motionen — klart understrukit att en utgångspunkt för utredningsarbetet måste vara att variationsrikedomen inom föreningslivet inte får begränsas och att det är angeläget att föreningslivet och organisationsväsendet inte hindras eller försvåras. Om vi jämför med ekonomiska föreningar har även dessa mycket olika karaktär, inriktning, storlek osv. Men för ekonomiska föreningar har vi en lagstiftning där det finns en särskild avdelning om en medlems ställning, en medlems rättigheter och skyldigheter osv. Vi behöver inte vara så fftämmande för att utreda frågan om att det även beträffande ideella föreningar kan finnas anledning att försöka finna en lagreglering. Om det har utbildats en viss praxis underlättar detta självfallet arbetet att lägga fram ett förslag till en eventuell lagstiftning, eftersom man då har en viss praxis att följa. Herr talman! Det är viktigt att slå vakt om föreningslivet, slå vakt om organisationsväsendet, om de enskilda människorna och deras tilltro till föreningslivet i framtiden. För att slå vakt om både organisationernas betydelse och de enskilda människornas tilltro och ställning tror jag att det är mycket lämpligt att vi låter utreda frågan om det finns skäl för en ramlagstiftning om föreningarna.
Herr talman! Låt mig först säga att det är flera saker som förvånar mig i den här debatten. En av dem är att centern har slagit följe med moderaterna och kräver lagstiftning på det här området. Det är nytt. Centern har inte gjort det förut. När moderaterna under hela 1970-talet och på 1980-talet har drivit kampanjen om lagstiftning på de ideella föreningarnas områden har centern, och även folkpartiet, vägrat att följa med. Man har från de här partiernas sida gått emot moderatkravet. Vad kan förklaringen vara till att de nu har svängt? Är det ett utslag av den antifackliga vågen? För det förhåller sig på det sättet — det framgår klart av de motiveringar som anförs — att när man från borgerligt håll talar om lagstiftning om ideella föreningar är det i själva verket en lagstiftning mot fackliga organisationer som man är ute efter. I centermotionen tas en rad exempel upp, och Martin Olsson upprepar dem. Redan i andra meningen i motionen tar man upp frågan om kollektivanslutningen. Låt mig bara konstatera att den frågan knappast hör till en lagstiftning om ideella föreningar. Den ligger på ett annat plan. Där är det fråga om den grundlagsfästa föreningsfriheten och offentligrättsliga regler om förbud för föreningar att kollektivansluta sina medlemmar till politiskt parti, det står i strid med den grundlagsskyddande föreningsfriheten. Sedan talas det i centermotionen om uteslutning av medlemmar, blockader mot enmansföretagare, löntagarfonder m.m. Det mesta av det som här räknas upp hör till den arbetsrättsliga lagstiftningen och regleras också i viss mån redan där. I moderatmotionerna begärs en ramlagstiftning om ideella föreningar. Samtidigt som man i en motion begär en ramlagsstiftning om ideella föreningar finns det en annan moderatmotion där man klart tar avstånd från ramlagstiftning. Jag frågar då: På vilken fot skall moderaterna stå? Skall man ha ramlagsstiftning, eller skall man inte ha ramlagsstiftning? Över huvud taget är det förvånansvärt att moderaterna, som annars inte ivrar för lagstiftning, nu plötsligt vill reglera så mycket. Sten Andersson i Malmö sade någonting om att jag hade sagt att LO:s stadgar är oskäliga, men det har jag inte sagt. Det tycker jag räcker som kommentar. Sedan tyckte jag också att Sten Andersson sade — om jag nu i stället får fråga honom -— att han var kollektivt ansluten till det socialdemokratiska partiet via Metall i Malmö. Men efter vad jag har läst i pressen för några år sedan lär det inte vara på det sättet. Till sist vill jag vända mig till Martin Olsson, som talar om kollektivanslutningen. Vilken förklaring har Martin Olsson till det slags kollektivanslutning till LRF som förekommer?

Herr talman! Det är inte mycket man kan garantera här i livet. Men en sak kan jag garantera, Stig Gustafsson, och det är följande: Vi moderater är inte för någon ytterligare och invecklad lagstiftning. Men när det finns organisationer som i sina stadgar har för den enskilde individen direkt diskriminerande bestämmelser anser vi oss tvingade att begära lagstiftning. Vi är inte heller emot fackliga organisationer, som Stig Gustafsson försöker inbilla kammaren. Däremot är vi bestämt motståndare till vissa avarter av den verksamhet som fackliga organisationer bedriver. Stig Gustafsson tog tillbaka någonting som han hade sagt i sitt inledningsanförande. Han talar nämligen klart och tydligt — och jag vet att det kommer att framgå i protokollet — om oskäliga stadgar.

Däremot svarar inte Stig Gustafsson — och det förstår jag mycket väl — på frågan vem det är som betraktas som fiende till arbetarrörelsen. Är det vi moderater, som av en fackförbundstidnings chefredaktör anses vara av samma skrot och korn som polens general Jaruzelski?

Herr talman! Jag skall fatta mig ganska kort. Låt mig bara konstatera att det är konstigt att man inte kan hitta några exempel på missförhållanden i ideella föreningar på något annat område än det fackliga. Det tycker jag säger allt om avsikten med dessa motioner. Det är intresset som har talat igen. När det gäller Martin Olssons resonemang om Finland och förhållandena där tycker jag inte att man behöver gå till andra länder för att finna exempel. Slutligen tog Martin Olsson återigen upp vissa exempel. Men de har inte övertygat mig om att lagstiftning på det här området skulle vara nödvändig. Den fråga vi här har diskuterat framställs av representanter för de borgerliga partierna som ett rättsligt problem, men det är inte något sådant — det är ett politiskt problem. Man vill ha en lagstiftning mot fackliga organisationer, en lagstiftning som inskränker deras möjligheter att på bästa sätt tillvarata sina medlemmars intressen. De problem som anförts i alla de exempel som här har räknats upp är lösta i domstolar. Det har också medgivits av de båda representanterna för moderaterna och centern att man i arbetsdomstolen och högsta domstolen har klarat ut eventuella problem som har funnits.

Tvärtom bör det betecknas som ett normalt led i en sådan intresseförenings verksamhet att verka för att medlemmarna erhåller ett fullgott försäkringsskydd till fördelaktiga villkor.” Detta talar för sig självt.

Herr talman! ”-—— de ideella föreningarna är en viktig del av vårt samhälle -=--.” Det är en bra formulering i utskottsbetänkandet, och jag ställer mig självfallet bakom den. En annan viktig del av vårt samhälle är möjligheten att lämna en ideell förening när man så begär. Denna viktiga slutsats har utskottet tyvärr inte kommit fram till. I dessa dagar, när de politiska partierna talar om frihet, borde denna slutsats ha varit självklar och resulterat i ett tillstyrkande av Jörgen Ullenhags konkreta yrkande. Folkpartiet stöder reservationen. Vi hade förstås gärna sett litet mer av klartext i den. Det enda rimliga är att vi får dels en lag mot kollektivanslutning, dels en lag som tillförsäkrar människor ovillkorlig rätt att lämna en ideell förening. Det handlar ju om friheter — friheten att själv bli medlem i ett politiskt parti, och friheten att själv få bestämma om man vill lämna en ideell förening. Därför yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! I det nu aktuella betänkandet behandlas tre frågor, nämligen ägarlägenheter, möjlighet att inteckna bostadsrätt samt övergång från hyresrätt till bostadsrätt. Frågan om införande av ett system med ägarlägenheter i flerfamiljshus har tagits upp i såväl en moderat som en folkpartistisk partimotion. Eftersom vi centerpartister har en egen reservation angående ägarlägenheterna vill jag något kommentera främst den frågan. Frågan om införande av ett system med ägarlägenheter i vårt land, liknande de system som förekommer i flera länder på kontinenten, har diskuterats vid många tillfällen. I enlighet med uttalanden i 1979 års regeringsförklaring tillsattes ägarlägenhetsutredningen för att pröva frågan om de fastighetsrättsliga förutsättningarna för att skapa möjligheter att äga lägenheter i flerfamiljshus. Den då tillträdande icke-socialistiska trepartiregeringen framhöll nämligen att det var angeläget att öka de enskilda människornas inflytande över sitt boende och att bättre möjligheter för den enskilde att äga sin lägenhet borde prövas. ändring av jordabalken och införande av särskild lag om ägarlägenheter. Genom en uppdelningsförrättning skulle en byggnad kunna delas in i ägarlägenheter, som då registreras som särskilda fastigheter. Utredningens förslag innefattar också bestämmelser om vad som skall anses höra till ägarlägenheterna och hur de delar av byggnaden som inte hör till de enskilda ägarlägenheterna skall förvaltas. Utredningens betänkande remissbehandlades. Remissopinionen var splittrad, vilket knappast är förvånande med hänsyn till de olika synpunkter, värderingar och strävanden som finns vad gäller bostadspolitik och möjligheterna att äga sin bostad. Flera av remissinstanserna tillstyrkte utredningens förslag, men flera avstyrkte. Andra ansåg att man i stället för att införa ett nytt system borde förstärka och förbättra möjligheterna till belåning av bostadsrätt. När riksdagen i höstas behandlade ett motionskrav motsvarande kravet i det utskottsbetänkande som vi i dag har att ta ställning till, framhöll vi centerpartister i en till betänkandet fogad reservation att med ledning av utredningens förslag och de inkomna remissyttrandena beredningsarbetet inom regeringskansliet borde fullföljas. Därigenom skulle klarhet vinnas om föroch nackdelar med ett system med ägarlägenheter samt om behovet av ett sådant system. Vi ansåg därför att det då inte fanns någon anledning att göra något riksdagsuttalande härom. Vi avstyrkte motionerna. Situationen har numera förändrats, eftersom bostadsministern i ett frågesvar i januari i år förklarat att regeringen inte anser att det finns anledning att ytterligare överväga frågan om införande av en sådan upplåtelseform. Eftersom regeringen alltså inte har för avsikt att fullfölja beredningsarbetet gällande ägarlägenhetsutredningens betänkande, bör riksdagen nu göra ett uttalande om att beredningsarbetet skall fullföljas. Detta är nämligen en förutsättning för att en fullständig bedömning skall kunna göras om bl.a. de fastighetsrättsliga och praktiska förutsättningarna för införande av ett sådant system liksom om motivet för att öka förutsättningarna att äga sin bostad. Även behovet och lämpligheten av ett system med ägarlägenheter från bostadspolitiska synpunkter måste belysas liksom lämplig skattemässig behandling av och de ekonomiska förutsättningarna för systemet. Det bör enligt vår uppfattning vara lämpligt att bostadskommittén får pröva ett system med ägarlägenheter från bl.a. bostadspolitiska synpunkter. Det är enligt vår mening viktigt att alla som så önskar kan äga sin bostad. Det bör därför allsidigt prövas, om ett system med ägarlägenheter är motiverat och erforderligt för att öka möjligheterna till ägande av bostad. I reservation nr 2 av oss centerpartister i utskottet föreslår vi att riksdagen skall uttala att beredningsarbetet gällande äganderättsutredningens betänkande skall fullföljas. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till denna reservation. Liksom i höstas behandlar vi även nu frågan om möjlighet att inteckna bostadsrätt. Inte heller nu har vi nått enighet i lagutskottet i denna fråga, varför vi liksom i höstas har en gemensam reservation från centern och moderaterna med krav på att denna fråga skall utredas. Bakgrunden till kravet är vikten av att lån för förvärv av bostadsrätt bör Nr 104 kunna ges på samma villkor som gäller vid förvärv av småhus med Onsdagen den äganderätt. I fjol lät utskottet remissbehandla detta motionskrav, och 21 mars 1984 majoriteten av remissinstanserna tillstyrkte att frågan utreddes. De som tillstyrkte var bostadsdomstolen, länsstyrelsen i Stockholms län, Sveriges Föreningsbankers förbund, Svenska sparbanksföreningen och Sveriges Bostadsrättsföreningars centralorganisation. Även Svenska bankföreningen var positiv, och Svenska Riksbyggen hade inget att invända mot att man utreder möjligheterna att vid kreditgivning jämställa bostadsrätt med fast egendom. Vi reservanter anser att upplåtelseformen bostadsrätt i likhet med småhusägandet har betydande fördelar från både samhällsekonomiska och familjeekonomiska synpunkter. Det finns därför skäl som talar för att bostadsrättens värde som kreditsäkerhet bör stärkas. Vi delar alltså motionärernas och majoritetens av remissinstanserna bedömning och begär därför att behovet av och möjligheterna att kunna inteckna bostadsrätt skall prövas. Även konsekvenserna på bostadsmarknaden av ett sådant inteckningssystem bör undersökas. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 3. Det tredje av förslagen som tas upp i utskottsbetänkandet gäller vissa frågor om övergång från hyresrätt till bostadsrätt. Vi i centern avvisar där motionskravet om att man skall sänka kravet från fem till tre personer för att få bilda en bostadsrättsförening. Den gällande bestämmelsen om minst fem medlemmar motiveras av bostadsrättsföreningens kooperativa karaktär, såsom lagutskottet framhöll 1982. Något skäl att nu frångå den bedömningen anser vi från centerns sida inte föreligga, varför jag, herr talman, vill yrka bifall till utskottets hemställan under mom. 3.

Herr talman! Socialdemokratisk markoch bostadspolitik karakteriseras helt av socialistisk samhällssyn. Byråkratiskt styrda kollektiva bidragsoch styrsystem har avlägsnat bostadskonsumenten från möjligheten att påverka utvecklingen i denna centrala samhällssektor. Genom de normer som utvecklats för det statligt subventionerade lånesystemet för bostadssektorn drivs de verkliga bostadskostnaderna på ett skrämmande sätt i höjden. Stelheten i de byråkratiska systemen förhindrar förnyelse och utveckling mot nya bostadsoch upplåtelseformer. Socialdemokraterna biter sig fast i sin politik på ett halsstarrigt sätt. Bostadsministern avisade här i kammaren den 19 januari varje tanke på att pröva nya vägar när det gäller upplåtelseformer för bostäder. Det är mycket beklagligt att socialdemokraterna även i denna fråga saknar förmåga, eller möjligen politisk vilja, att söka förnyelse. Vi moderater vill på bostadsområdet, liksom på så många andra områden i politiken, anvisa nya vägar och söka radikala lösningar till nytta för de många människorna i vårt 151 land. Vi vill erbjuda bostadskonsumenten valfrihet mellan olika upplåtelseformer för den egna bostaden. Vi vet att det inte finns några hållbara skäl mot våra förslag. Det har den företagna utredningen visat. Det räcker inte härvidlag enbart med att hänvisa till att bostadsrätten är en upplåtelseform som kan möta de krav som vi ställer. Alla vi här i kammaren vet att regeringen tillsatt en utredning, vars ändamål är att ta fram underlag för priskontroll och tvångsvis tillskapad rätt till inlösen av bostadsrätt — alltså långtgående begränsningar i den enskilda bostadsinnehavarens rättigheter. Det är, herr talman, ett ingrepp som inte skulle ha förekommit om ett direktägande av bostaden hade varit möjligt. Ägande ger engagemang. Många människor sparar för att uppnå ägande av någonting man har längtat efter länge. Det kan vara aktier, det kan var en fritidsbostad eller en båt eller möjligheten att resa och att lära. Bostaden är dock möjligen faktiskt det allra finaste sparmålet. Det finns alla skäl att göra bostaden i alla dess former till föremål för ägande. Det finns inga skäl att utesluta boende i lägenhet från denna självklara rättighet. Vi vet att bostadskonsumenterna vill äga sin bostad. Det ger dem lägre kostnader och framför allt möjligheten att påverka, ändra och utveckla den egna bostaden. Samhället kan dra nytta av de boendes insatser för att underhålla och utveckla den egna bostaden. Vi moderater i utskottet har reserverat oss till förmån för införandet av rätten att äga sin lägenhet. Vi följer därmed upp en mångårig kamp för en reform som är synnerligen väl förankrad hos Sveriges folk. Argumenten till stöd för denna reform framfördes för bara några månader sedan här i kammaren av lagutskottets ordförande Per-Olof Strindberg. Det finns därför inte någon anledning för mig att i detalj redovisa dessa ännu en gång. Jag vill i stället understryka det angelägna i att bostadsmarknaden tillförs ökad valfrihet och större direktinflytande för bostadskonsumenten. Bostäders utformning i vårt land ligger i handen på normbyråkrater och politiker i högre grad än vad som förekommer i någon annan samhällssektor. Den som vill erbjuda lägenheter till bostadsköpare måste anpassa sin produkt till köparens önskemål. Just så vist fungerar marknadskrafterna. Det borde vara självklart även för lagutskottets socialdemokrater att bidra till att förhindra att bostadskonsumenterna avskärs från den möjligheten. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservation 1. Med de skäl som anges i reservationerna 3 och 4 yrkar jag också bifall till dessa.

Herr talman! Så sent som i november månad förra året hade vi en stor debatt i denna kammare om systemet med ägarlägenheter. Därefter har bostadsministern i januari månad i år svarat på en fråga här i kammaren om när han ämnar lägga fram en proposition om införandet av ägarlägenheter. Nu aktualiseras frågan på nytt utan att några nya skäl eller nya omständigheter har presenterats av motionärerna. Det är inte utan att man i denna situation funderar över riksdagens arbetsformer. Tänk vad tid och kraft riksdagen ägnat åt denna regelbundet återkommande fråga! Tekniskt sett är det naturligtvis möjligt att forma ett juridiskt hållbart system som möjliggör ägarlägenheter, och det var denna begränsade uppgift som ägarlägenhetsutredningen fick i sina direktiv. Men därefter återstår naturligtvis de helt avgörande bostadspolitiska och bostadssociala bedömningarna. Det är utifrån dessa bedömningar som vi anser att den upplåtelseform som motionärerna föreslår inte behövs. Och, Martin Olsson, något fullföljande av beredningsarbetet behövs följaktligen inte. När det gäller upplåtelseformen i flerbostadshus har vi hyresrätt och bostadsrätt, som i allt väsentligt tillgodoser de boendes önskemål. Särskilt lagstiftningen om bostadsrätter ger de boende i huvudsak samma fördelar som åberopats till stöd för införande av ägarlägenheter. Det är svårt att i dag se några primära krav som verkligen motiverar att man radikalt gör om hela den fastighetsrättsliga lagstiftningen för att kunna införa ett system med ägarlägenheter. Utskottsmajoriteten hävdar att en god bostad är en social rättighet. Det målet vill vi nå genom andra bostadspolitiska åtgärder än att införa ett system med ägarlägenheter, som redan från början diskvalificerar stora grupper av människor. När jag så med stort intresse lyssnar på Nic Grönvalls anförande och han mycket engagerat talar om frihet för bostadskonsumenterna, måste jag fråga mig: Frihet för vem eller vilka? När Nic Grönvall i sitt anförande utgår från att så gott som varje människa här i landet skulle ha ekonomiska möjligheter att köpa sig en bostad, frågar jag mig: Har Nic Grönvall någon gång talat med en verkstadsarbetare eller med en kassörska på varuhuset om deras möjligheter att köpa en lägenhet?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
Herr talman! Vad vi yrkar i vår reservation 2 är ju att utredningen och inkomna remissynpunkter i frågan om ägarlägenheter skall bearbetas, så att vi får en fullständig bild dels av behovet av ett system med ägarlägenheter, dels av de föroch nackdelar som det kan innebära. Vi har i motionen klart angett att det skall tas hänsyn till bostadspolitiska synpunkter, och vi har nämnt att man måste göra en bedömning av den skattemässiga behandlingen och de ekonomiska förutsättningarna för systemet. Vi har således vägt samman både de fastighetsrättsliga och de bostadspolitiska synpunkterna. Det är ju så i vårt land att man kan äga och få lagfart på lägenheter som sitter ihop horisontellt, dvs. radhus, men så snart lägenheterna så att säga är staplade på varandra på höjden har vi inte möjlighet att få lagfart på dem. Ett system med ägande i det senare fallet har ändå tillämpats med en viss framgång och stort intresse i olika länder på kontinenten. Man har alltså utrett möjligheten att införa detta även i Sverige, och utredningen har visat att det är möjligt. Men det är viktigt att detta utredningsarbete fullföljs, så att det verkligen leder fram till ett fullständigt beslutsunderlag för frågan om detta från olika synpunkter är en lämplig form att införa i vårt land. Strävan måste vara att på olika sätt underlätta för människor att äga sin lägenhet. Det är därför som vi nu, sedan regeringen för ett par månader sedan uttalade att den inte avsåg att fullfölja detta beredningsarbete, i vår reservation föreslår att riksdagen skall göra ett uttalande om att beredningsarbetet skall fullföljas.
Herr talman! Låt mig först säga till Lennart Andersson att det finns ett alldeles bestämt nytt skäl för att här med verkligt engagemang föra debatten om ägarlägenheter, och det är att regeringen tillsatt en utredning som skall utreda möjligheterna att begränsa äganderättens värde när det gäller bostadsrätter. Som jag sade i mitt huvudanförande, innebure förekomsten av verklig, direkt äganderätt ett skydd mot denna typ av angrepp. Det kanske finns skäl att i detta sammanhang erinra om att det i Europarådets grundregler finns ett mellan staterna garanterat skydd för den direkta äganderätten, och det är den som vi menar är så betydelsefull. Sedan är det väl ändå så, Lennart Andersson, att lagutskottets primära granskning av den här frågan skall gälla den juridiska delen? Men nu tar lagutskottets majoritet till det bostadssociala argumentet. Man tycks mena att om äganderätt till lägenheter tillskapades, skulle det bli en hämningslös prisutveckling. Det finns dock inget underlag för det påståendet, Lennart Andersson; det vet man bl.a. av erfarenheterna från bostadsrättssektorn. Där förekommer dramatiska prisstegringar, men bara inom den sektor som berör få storstadsområden i vårt land. Vi talar om en samhällsreform som skulle träffa och gälla många runt om i hela landet. Vi vet, och Lennart Andersson vet också, att lagen om utbud och efterfrågan innebär att om utbudet är rikt stiger inte priserna i höjden.

Herr talman! Både Martin Olsson och Nic Grönvall vill göra det här till en juridisk-teknisk fråga och hävdar att bara vi löser den delen av frågan så är alla problem lösta. Men den här frågan är omöjlig att dela upp i två delar, en rent teknisk och en bostadspolitisk-social. Dessa två delar är förenade med varandra. Utredningen har redan visat att det är möjligt att lösa själva den tekniska delen av frågan. Vi kan t.o.m. säga att frågan är löst rent tekniskt. Men sedan återstår ändå denna fråga: Vill vi här i landet föra en bostadspolitik på det sättet att vi utnyttjar denna tekniska möjlighet? På den frågan har nuvarande regering och riksdagsmajoritet svarat nej.
Herr talman! Jag vill vända mig mot Lennart Anderssons uttalande att vi bara ser detta som ett tekniskt-juridiskt problem. Om Lennart Andersson läser vår reservation nr 2 märker han helt klart och tydligt att vi ser frågan från olika synpunkter. Vi anser att det är viktigt att frågan blir allsidigt belyst. Det är därför vi vill att regeringen skall ges en uppmaning att fullfölja detta arbete och belysa både de praktiskt-juridiska möjligheterna och de bostadspolitiska-bostadssociala behoven när det gäller detta system, så att vi får se om det är lämpligt eller inte. Man måste också ta hänsyn till lämplig skattemässig behandling osv., så att inte denna boendeform blir orimligt gynnsam jämfört med andra boendeformer.
Herr talman! Skulle jag acceptera Lennart Anderssons uppfattning att denna fråga inte går att dela upp, skulle jag kunna säga: Eftersom Lennart Andersson nu påstår att frågan är tekniskt löst, är hans enda argument för att nu motsätta sig att ägarlägenheter införs i Sverige ett bostadssocialt argument. Det måste betyda att Lennart Andersson därmed tar ståndpunkt mot att ge hyresgäster i vårt land den förmån det innebär att få äga den egna lägenheten. Jag hoppas att väljarna här i landet observerar att socialdemokratisk bostadspolitik innebär att man beskär hyresgästerna den möjligheten.
Herr talman! Mycket kort: Det finns mycket större bostadspolitiska och bostadssociala frågor att lösa innan vi kan ge en sådan här förmån till en liten grupp som har möjligheter att äga sina lägenheter.

Herr talman! Moderat markoch bostadspolitik bär alla tecken på en ideologisk uppfattning som är renodlat kapitalistisk. Man betraktar inte frågan om rätten till en bra bostad i bra miljö till en rimlig kostnad som någon viktig social fråga av betydelse för enskilda människor. — Detta sagt som en replik på inledningen av Nic Grönvalls anförande. Låt mig fortsätta med att ge en liten kommentar till talet om behovet av fortsatt beredningsarbete då det gäller ägarlägenheter. Det behöver enligt min uppfattning inte fullföljas, därför att det finns full klarhet om vilka konsekvenser ett sådant system skulle få för de svenska bostadskonsumenterna och för de svenska hyresgästerna. Vi vet vart det skulle leda, och det är fullt tillräckligt för att inte fortsätta något beredningsarbete med sådan inriktning. Frågor om demokrati i boendet, om närdemokrati i det egna bostadsområdet, om social gemenskap mellan människorna i ett bostadsområde, om allsidig hushållssammansättning, om reell valfrihet för bostadskonsumenterna och ökat inflytande över förvaltning och det egna boendet, det är frågor som diskuteras alltmer. Alla, eller nästan alla, som deltar i debatten anser att det finns starka skäl för att utveckla och fördjupa boendeinflytandet för hyresgästerna. Erfarenheterna har under de senaste åren visat att det inom hyresrättens ram, inom de allmännyttiga bostadsföretagen, genom avtal och överenskommelser med hyresgästerna via hyresgästföreningarna och deras kontaktkommittéer är möjligt att ge hyresgästerna bestämmanderätt i olika frågor. Erfarenheterna visar också att det är möjligt att successivt bryta ut olika delar av central förvaltning och administration och överlämna beslutanderätten till de boende på kvartersoch husnivå. När man tar del av reservationerna till det betänkande vi nu behandlar frapperas man av hur cyniskt och krasst ekonomiskt reservanterna ser på frågan om olika boendeoch upplåtelseformer. Moderaternas utgångspunkt är, enligt vad man säger i reservation 1, att man först genom att äga sin lägenhet kan uppnå vad man kallar ”den nödvändiga valfriheten i boendet”. Man säger också att ett system med ägarlägenheter skulle vara betydelsefullt från bostadspolitiska utgångspunkter. Då inställer sig naturligtvis genast frågan: Från vilka bostadspolitiska utgångspunkter? Det kan inte vara från utgångspunkten om bostaden som en social fråga och som en grundläggande social rättighet. Konsekvenserna av moderaternas förslag är inte förenliga med de bostadspolitiska mål som enligt vår mening skall gälla för bostadspolitiken. En övergång till ägarlägenheter eller bostadsrätt är varken en nödvändig eller tillräcklig förutsättning för ett ökat boendeinflytande. En ökad andel ägarlägenheter och bostadsrätter på bostadsmarknaden innebär risk för ökad social segregation, och en omfattande övergång från hyresrätt till bostadsrätt skulle komma att gynna främst ekonomiskt starka hushåll. Problemen i många delar av vårt land, särskilt i storstadsområdenas centralare delar, är att det förekommer en omfattande spekulation i omvandling till bostadsrätt och liknande. Resultatet har blivit en ökad segregation och en utslagning av allt större grupper från attraktivare bostäder och bostadsområden. Erfarenheterna från bl.a. Stockholms kommun har visat att priserna på bostadsrätter har ökat i samma takt som tillkomsten av allt fler bostadsrätter. Vad man från borgerligt håll hävdar — att flera bostadsrätter innebär lägre pris — har visat sig vara helt fel. Hittills har bara under 1980-talet tillkommit över 10 000 bostadsrätter i Stockholm, främst genom omvandling av hyresrätter. Samtidigt har priserna stigit till ständigt nya rekordnivåer. En halv miljon kronor för en familjelägenhet på fyra rum och kök är i dag inget ovanligt pris. Det bästa sättet att hålla nere priserna på bostadsrätter är i stället att skapa flera, attraktivare och billigare hyresbostäder. Det var när bostadsbyggandet minskade och hyrorna steg mycket kraftigt, under 1970-talet, som bostadsrätten blev ett fördelaktigt alternativ för dem med ekonomiska resurser. Herr talman! Inga utav de väsentliga fördelarna för hyresgästerna då det gäller ökat inflytande och bestämmanderätt i boendet förutsätter en övergång till ägande i form av ägarlägenheter eller bostadsrätt. Det är egentligen bara spekulationen i samband med försäljning och upplåtelse av bostadsrätt som inte kan tillfredsställas i hyresrättens form. Man drar från borgerligt håll den mycket dåligt underbyggda och felaktiga slutsatsen att ägarlägenheter måste införas, att antalet bostadsrätter måste öka och att hyresrätter måste förvandlas till bostadsrätter i ökad utsträckning för att det ökade boendeinflytande som alla säger sig eftersträva skall kunna åstadkommas. Det är en helt galen, helt felaktig slutsats som man drar. I en moderatoch centerreservation återkommer man nu till vad man tidigare i olika omgångar och tappningar föreslagit när det gäller möjligheterna att använda bostadsrätten som ett belåningsoch inteckningsobjekt. I förlängningen av förslagen om utredningar beträffande ägarlägenheter och bostadsrätterna som attraktivare låneobjekt ligger naturligtvis uppfattningar om bostaden som en ren marknadsvara som fritt kan användas för olika spekulationsoch vinstintressen. Herr talman! Det är bra att lagutskottets majoritet nu inte gått med på några som helst uppmjukningar eller förändringar i den riktning moderaterna och centern i utskottet förespråkar. Det är bra att man slår vakt om de delar av en socialt inriktad bostadspolitik som finns kvar. Det utgör en viktig och nödvändig förutsättning för att förbättra i stället för att försämra boendedemokrati och hyresgästinflytande! Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är intressant att notera att Tore Claeson säger sig eftersträva samma mål som jag talar för, men han anvisar kollektiva system för att uppnå dem. Han hävdar att den enskilde hyresgästen skall uppnå medinflytande, bestämmanderätt och möjligheter att påverka genom att boi ett hus som ägs av allmännyttan — ett hemlighetsfullt begrepp. Gigantiska kommunalförvaltade bostadsföretag skulle av nåder upplåta någon del av förvaltningsrätten till husklubbar eller vad det nu kan vara fråga om. Det finns ett alldeles uppenbart bevis för att hyresgästerna inte delar Tore Claesons uppfattning. Det är den på bostadsmarknaden mycket välkända strävan hos hyresgäster och bostadskonsumenter att övergå från hyresrätt till bostadsrätt. Det är sant att kanske 10 000 lägenheter har omvandlats i Stockholm. Det har skett, Tore Claeson, därför att hyresgästerna önskade det — inte på grund av någon annan hemlighetsfull makt.
Herr talman! Det är bara den som inte har följt med vad som har hänt och vad som händer på bostadsmarknaden som kan göra ett sådant inlägg som Nic Grönvall nu gjorde. Jag ursäktar honom gärna, för det är möjligt att han har mycket annat att syssla med. Han kan dock absolut inte ha följt med vad som verkligen har skett och sker på den svenska bostadsmarknaden när han hävdar sådana uppfattningar som han gör. Allmännyttan är inget hemlighetsfullt begrepp, Nic Grönvall. Den har tillkommit som ett för kommunerna nödvändigt instrument för att bedriva en bostadspolitik med social inriktning som garanterar människorna en bra bostad till ett rimligt pris. Det var ingen tillfällighet att allmännyttan tillskapades med sådana ambitioner och som ett verktyg för kommunerna i den bostadssociala verksamheten. Det finns alltså inget hemlighetsfullt med allmännyttan. För hyresgästernas del är det inte heller så som Nic Grönvall påstår. Erfarenheterna från senare år visar att det inte finns så stora önskemål om att äga sin lägenhet. När man på olika håll här i landet har försökt att sälja ut en del av allmännyttans lägenheter för att göra om dem till bostadsrätter har man mött ett mycket starkt motstånd från en mycket stor majoritet av de berörda hyresgästerna. De är inte i sig intresserade av att äga sin lägenhet, utan av att ha bra boendeförhållanden och att själva få vara med och bestämma i sitt eget boende. Alla erfarenheter under senare år visar att det går mycket bra i den verksamhet som har bedrivits och som bedrivs då det gäller ett ökat boendeinflytande. Det finns alltså från de utgångspunkterna inga motiv för att göra om hyreslägenheter till ägarlägenheter eller bostadsrätter. För Nic Grönvall och moderata samlingspartiet finns däremot motiv att göra bostaden till en marknadsvara fri för spekulationsoch vinstintressen och att sätta frågan om bostadens sociala betydelse i bakgrunden. Sådant kan man naturligtvis aldrig ställa upp på om man känner ett socialt ansvar och om man har den inställningen till viktiga frågor för människorna i det här samhället att man vill hjälpa dem och slå vakt om och förbättra för dem som har det sämst ställt. Då kan man aldrig ställa upp för en sådan politik som Nic Grönvall och andra borgerliga företrädare uttalar sig för.
Herr talman! I all korthet. Jag vet att jag inte kan legitimera mig som något slags specialist, men jag kan för Tore Claesons kännedom meddela att jag är ledamot av den nya bostadsrättskommittén, som sysslar med bostadsrättsfrågor. Jag vill sedan gärna säga att allmännyttan möjligen skapades med de syften som Tore Claeson nämner. Uppenbarligen misslyckades allmännyttan med att uppnå de mål man syftade till. Vi vet alla att allmännyttan i dag erbjuder de lägenheter som är hyresledande. Den förvaltningsformen har kapitalt misslyckats, Tore Claeson.
Herr talman! Jag är ännu mera förvånad nu när jag hör att moderata samlingspartiet har föreslagit en företrädare till bostadsrättskommittén, som har så viktiga och allvarliga frågor att utreda, med så grumliga kunskaper i de frågor som skall utredas.

Herr talman! Tänk vad tid och kraft riksdagen ägnat frågan om ägarlägenheter, sade lagutskottets vice ordförande, Lennart Andersson. Jag vill påpeka att den fråga jag har motionerat om har riksdagen tidigare inte ägnat en enda minut, vilket kan motivera de få minuter jag tänker ta i anspråk. Jag har nämligen motionerat om att barn, t.ex. över tolv år, skulle för ett belopp — förslagsvis maximalt 2 000 kr. per år — kunna få köpa aktier, obligationer eller andra värdepapper utan förmyndares samtycke. Utgångspunkten för mitt yrkande var att barn utan inskränkningar kan köpa godsaker utan särskilt tillstånd av någon, medan de däremot inte utan förmyndares medgivande kan köpa värdepapper. Utskottet påpekar något mycket intressant, och jag skall gärna erkänna att jag inte visste det, nämligen att barn under 18 år som saknar egen förvärvsinkomst och som inte disponerar över egendom på grund av villkorlig gåva eller testamente inte utan förmyndares samtycke får köpa någonting. Jag undrar hur många i riksdagen som visste det, utöver våra lagexperter. Barn under 18 år får alltså inte för pengar som de inte själva har förvärvat eller där det uttryckligen stadgats att pengarna tillfallit dem genom gåva eller testamente köpa en enda sak utan föräldrars eller förmyndares uttryckliga samtycke. Utskottet säger alldeles riktigt att en annan sak är att man rent praktiskt i den dagliga handeln förutsätter att ett barn som köper t.ex. godsaker för en smärre summa pengar har förmyndares samtycke till inköpet. Då, herr talman, tycker jag att det är minst sagt egendomligt att man inte förutsätter att barn som i stället vill köpa något så förståndigt som aktier eller obligationer har föräldrarnas samtycke. Det gör man inte. Då reagerar man. Det går inte. Skicka ett av era underåriga barn till närmaste banks fondavdelning för att köpa aktier! De får inte köpa några värdepapper, för man förutsätter tydligen att de inte kan ha föräldrarnas samtycke till att köpa någonting så förståndigt och anser att ett samtycke till detta är något helt verklighetsfrämmande. Däremot kan barnen gå från godisaffär till godisaffär och köpa för hundra kronor snask. Då utgår man ifrån att de har föräldrarnas samtycke. Man kan fråga sig vad som fick mig att motionera om en sådan här sak. En viss uppmärksamhet har jag fått i pressen, vilket ju alla riksdagsmän eftersträvar — så även jag. I pressen drar man som vanligt felaktiga slutsatser, och man ökar därmed föraktet för politikerna. Jag läste i Kvällsposten att man där utgår från att jag fick idén till motionen utanför en godiskiosk en lördag eftermiddag. Det fick jag inte, och jag skrev till Kvällspostens Dr Besk att han hade helt fel, men tidningen vägrade givetvis att ta in tillrättaläggandet. Jag väckte motionen av den enkla anledningen att jag till min yngste son hade sagt att om han sparade sina veckopengar skulle han få dubbelt upp, och när han hade sparat tillräckligt mycket ville han köpa aktier. Han skulle köpa tio Volvoaktier — på den tiden kostade de 60-80 kr. stycket. Men, se det fick han inte! Det var absolut stopp. Men hade han gått till tio godisaffärer och handlat hade ingen människa reagerat. Jag tycker detta är en underlig ordning. Till min stora förvåning tycker inte utskottet det. Utskottet påpekar att ”underåriga redan med gällande bestämmelser har goda möjligheter att disponera över egendom som den underårige förvärvar”. Det har de visst inte! Det är helt felaktigt, ärade lagutskott! Utskottet skriver vidare: ”Enligt utskottets mening utgör de i barnets intresse tillkomna skyddsreglerna i FB inte hinder för en underårig att själv t.ex. genom köp av aktier spara de medel över vilka han sålunda äger rätt att disponera.” Detta är ju självklarheter. Sådana tautologier trodde jag inte att man presterade i lagutskottet. Utskottet säger att det inte finns några hinder för en underårig att använda pengar som han äger rätt att disponera. Man syftar då på pengar som han själv har tjänat. Men inte heller detta är alldeles riktigt, herr talman. Barn under 16 år som tjänar pengar — hur mycket det än är — får nämligen inte köpa vad de vill för dessa. Även detta har vårt ärade lagutskott missat. Jag tycker därför att det är helt obegripligt att utskottet kan skriva: ”Nuvarande bestämmelser är väl avvägda och några skäl till ändring av lagstiftningen i enlighet med motionärens önskemål finns inte.” Visst finns det skäl till det, herr talman! När man sänkte myndighetsåldern från 21 till 18 år glömde man att sänka åldersgränsen för underåriga när det gäller rätten att disponera egen förvärvsinkomst. Den var satt till 16 år när myndighetsåldern var 21 år, och den är fortfarande 16 år trots att myndighetsåldern nu är 18 år. Jag tycker att det vore rimligt att sänka den åldern till 12 år, så att alla tonåringar får rätt att själva använda de pengar de tjänar in, t.ex. genom tidningsförsäljning och annat. Den rätten har de inte, utan den får de först när de är 16 år. Därför tycker jag verkligen att det finns befogad anledning till ändring av eller tillägg till 9 kap. 1§ och 15 kap. 12§ föräldrabalken.